Herr talman! Andra lagutskottets utlåtande nr 93 är föranlett av Kungl. Maj:ts proposition nr 166 och avser en ändring av den lag med vissa bestämmelser om arbetsförmedling som antogs 1935. I denna lag, som alltså är 35 år gammal, fastslås att arbetsförmedling i förvärvssyfte är förbjuden. Det står alltså redan i den nu gällande lagen. Enligt denna kan man dömas till dagsböter och i vissa fall — efter 5 § — till böter. Såsom här har sagts föreslås nu en skärpning, så att man kan få böter eller fängelse i högst sex månader. Jag kanske skall inflika att den utredning som föregått utarbetandet av propositionen hade föreslagit ett år. Departementschefen har alltså skurit ned denna tid till sex månader. Den skärpning av lagen som nu föreslås är föranledd av en del förhållanden framför allt inom varvsindustrin och i vissa fall när det gäller de s.k. ambulerande skrivbyråerna, Såsom sagts tidigare har reservanterna frångått kravet i motionen. Men eftersom det i motionen krävdes avslag på propositionen, skulle ett bifall till motionen ha inneburit att man tillåtit denna förmedlingsverksamhet. Den skulle alltså fått fortsätta som hittills. Men nu tycks reservanterna i alla fall vara inne på att man skall vidta åtgärder när det gäller varven. När det gäller kontorssidan finns, såsom redan framhållits, möjligheter för organisationerna att hos AMS begära att få förmedla arbete. Det är inte så att AMS har monopol på arbetsförmedling, utan AMS kan ge tillstånd till en organisation. Så sker exempelvis på musikerområdet, och på kontoristsidan i Stockholm finns en sådan förmedling som kan tillhandahålla arbetskraft. Om skrivbyråerna utför arbetet på själva byrån kan heller ingen lastas. Det är ungefär som när en skomakare tar emot skor för reparation på stället. Det är först när skrivbyråns personal tjänstgör på en annan arbetsplats och så att säga inte har några egna verktyg, utan man hyr ut vederbörande och tar ett par tre kronor ytterligare per timme, som det blir fråga om sådan verksamhet som vi avser att komma till rätta med. Herr Hibinette sade att det kan bli svårt med gränsdragningen. Men AMS har tillsynen över arbetsförmedlingen, och det är AMS som skall undersöka om man har kommit i konflikt med denna lag. Det står i propositionen på sidan 54: ”Innan anmälan sker, får den som driver förmedlingen genomgående tillfälle att frivilligt inom viss tid avveckla verksamheten.” Han blir alltså varnad för att han bedriver verksamheten. Det är också därför man har flyttat fram tidpunkten för lagens ikraftträdande till den 1 juli 1971. Byrån har alltså möjlighet att avveckla. Det är först efter det att man inte tar hänsyn till vad AMS sagt — att man driver en verksamhet som står i strid med lagen — som det kan bli fråga om att vidta andra åtgärder. Det borde alltså ur rättssäkerhetssynpunkt vara en fördel att man får denna frist och på så sätt slipper åtal. Sedan är det klart att arbetsförmedlingen kanske inte alltid kan med en gång tillgodose behovet av arbetskraft när det gäller kortare tid, t.ex. bara några dagar. Men om man lägger upp ett register kan man direkt ringa till personer och säga att man behöver arbets kraft — så har exempelvis skett på länsstyrelserna i höstas vid röstsammanräkningen. På detta sätt finns det också möjlighet för samhället att skapa en arbetskraftsreserv. Det kan vara f. d. anställda som har gift sig och tar ett tillfälligt arbete. Det är ingen arbetsförmedling i den här meningen. Man ringer upp vederbörande och frågar: ”Kan du jobba här?” Så går det väl till på många ställen. Inom skolväsendet har varje skolstyrelse en förteckning över pensionerade lärare som man kan ringa med ganska kort varsel och säga: ”Nu har vi fått ett sjukdomsfall här. Nu måste du hjälpa oss och hoppa in.” Det förekommer överallt i vårt samhälle att man har sådana listor. Sådana kan också de olika verken skaffa sig. Sedan blir det också fråga om en upprustning av arbetsförmedlingen. Men det är klart att om man kommer så att säga på stubben och vill ha en arbetskraft, så tror jag inte det är så lätt. Människorna är inte så funtade. De vill planera några dagar i förväg.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
Herr talman! När jag lyssnade till herr Ernulfs inlägg för en stund sedan, ansåg jag det nödvändigt att delta i denna debatt. Den proposition som kammaren nu har att ta ställning till har förelagts riksdagen för att vi skall kunna komma till rätta med den arbetsförmedling som trots ett uttryckligt förbud i arbetsförmedlingslagen fortfarande bedrivs i vinstsyfte. Jag vill därför kort ange bakgrunden till mitt ställningstagande i denna proposition. Vi har här i Sverige byggt upp en arbetsmarknadspolitik kring förutsättningen att det finns en väl fungerande offentlig förmedling. Åtskilliga åtgärder har, inte minst under de senaste åren, vidtagits i syfte att på olika områden söka effektivisera förmedlingarnas verksamhet. Det är angeläget att framhålla att den offentliga arbetsförmedlingen i motsats till den enskilda inte enbart sysslar med att ordna arbete åt de arbetssökande. Förmedlingsverksamheten omfattar också yrkesvägledning och arbetsvård. Dessutom bedöms behovet av arbetsmarknadsutbildning och statlig bidragsgivning i form av utbildningsbidrag, flyttningsbidrag, näringshjälp, hjälp åt handikappade osv., allt detta knutet till den offentliga förmedlingen. Med denna uppbyggnad av den offentliga förmedlingen har förmedlingsverksamheten i vårt land kommit att få en ytterst stor betydelse. Vi står långt bättre rustade än man gör i andra länder när det gäller att ge medborgarna den service de önskar i fråga om möjligheter till anställning. Därför måste det enligt mitt förmenande finnas en mycket stark motivering för att man skall kunna frångå principen om den offentliga förmedlingen och möjliggöra enskild förmedling i vinstsyfte. Jag vill understryka att förbudet mot vinstsyftande arbetsförmedling infördes i och med att vi antog arbetsförmedlingslagen redan 1936. Den grundar sig på ILO-konventionen av 1933 som ju Sverige anslutit sig till. även den konvention av 1949 som sedan ersatte 1933 års konvention förbjuder arbetsförmedling i vinstsyfte, åtminstone i de delar av den som Sverige anslutit sig till. Jag anser således att vi helt enkelt är internationellt förpliktade att upprätthålla ett förbud mot arbetsförmedling i vinstsyfte. Oberoende av detta vill jag som min mening deklarera att jag faktiskt anser det oförenligt med sam hällets ansvar, med ansvaret för den enskildes rätt till arbete i samhället, att tillåta andra att bereda sig vinst på möjligheten att förmedla arbete. Jag anser att det är en ovärdig form. Samhället skall svara för den uppgiften och inte lämna fältet öppet för spekulation på den här marknaden. Det är framför allt inom varvsindustrin och beträffande kontorsarbetskraften som det har förekommit och förekommer vinstsyftande förmedlingsverksamhet. En svårighet när det gäller att komma till rätta med olaglig förmedling är att denna ofta maskeras genom att förmedlaren formellt anställer den arbetstagare som han sedan förmedlar. Sådan förmedlingsverksamhet döljs inte sällan under formen av entreprenad. I den promemoria som ligger till grund för propositionen har utredningen angående arbetsförmedlingen inom vissa yrkesområden pekat på några faktorer som måste tillmätas betydelse då det gäller att bedöma när det är fråga om förmedlingsverksamhet eller entreprenad. Det är emellertid inte möjligt att ange vilka former av verksamhet som i varje särskilt fall skall bedömas som arbetsförmedling. Man får i stället söka ledning i det syfte verksamheten har. Enligt lagen är verksamhet vars huvudsakliga syfte är att anskaffa arbete åt arbetssökande att anse som arbetsförmedling. Vid bedömningen av om verksamheten är olaglig eller ej kommer givetvis de omständigheter som utredningen har pekat på att få betydelse. Således kommer bl.a. frågan huruvida självständig arbetsledning föreligger, formerna för ersättning och arbetsåtagandenas karaktär att ha betydelse då det gäller att avgöra om förmedling föreligger. Det har gjorts gällande att frågan om att dra en gräns mellan vad som är laglig och olaglig verksamhet bör övervägas ytterligare. Jag tror inte man kan komma mycket längre med fortsatta överväganden. Däremot anser jag att den praktiska tillämpningen efter hand kan ge klarare gränser än vad som nu är möjligt att dra i författningstext. Jag vill gärna framhålla att det har förekommit en mycket omfattande påtryckningsverksamhet i frågan om de s.k. ambulerande skrivbyråerna. Man har propagerat för att denna form av skrivbyråverksamhet skall undantas från lagen. Den påtryckningsverksamheten har drivits mycket intensivt, ja den har till och med förekommit utanför landets gränser. Jag vet mig inte ha sett motsvarighet till det förut. Jag för min del kan inte finna att dessa skrivbyråer skulle inta någon särställning i dessa avseenden. Vad är det för märkligt med dem, som skulle göra det befogat att ge dem en särställning i vår lagstiftning? Under alla förhållanden finns det enligt min mening inget särskilt motiv för att tillåta att någon just på detta område bereder sig vinst på att förmedla arbetskraft åt andra. Beträffande <skrivbyråverksamheten vill jag i likhet med utskottsmajoriteten peka på att propositionens förslag endast gäller verksamhet som bedrivs i vinstsyfte och verksamhet där arbetstagaren ställs under beställarens direkta arbetsledning för att i dennes lokaler utföra anvisade arbetsuppgifter. Om organisationer av arbetsgivare eller arbetstagare anser att det finns behov av en sådan förmedling står det dem fritt att efter anmälan till och tillstånd av AMS anordna sådan förmedling kostnadsfritt eller mot självkostnadsersättning. Sådan s.k. organisationsförmedling förekommer redan i inte obetydlig utsträckning på kontorsområdet. Det verkar som om detta alternativ, som erbjuder samma möjligheter till service som den vinstsyftande förmedlingen, har glömts bort i den allmänna debatten. Jag vill därför fästa kammarens uppmärksamhet på att den möjligheten föreligger, om det nu anses så angeläget att söka bibehålla någon form av dylik verksamhet. Jag vill vidare erinra om att riksdagen så sent som i våras uttalat sig för att arbetsförmedling av kontorsarbetskraft i vinstsyfte skall vara förbjuden liksom annan vinstsyftande förmedling. Jag kan inte finna att det efter riksdagens ställningstagande inträffat något som skulle kunna föranleda att man i dag intar en annan ställning. Som redovisas i propositionen överträds förbudet mot förmedling i vinstsyfte i betydande omfattning. För att hindra att sådan förmedling fortgår och breder ut sig måste man införa verkningsfulla påföljder för dem som bedriver vinstsyftande arbetsförmedling. Det räcker emellertid inte att skärpa straffet för den som förmedlar arbetskraften. Straff måste enligt min mening också införas för den arbetsgivare som trots att han vet, att olaglig förmedlingsverksamhet föreligger, använder sig av arbetskraft som han har fått genom sådan förmedling. Detta kommer bl.a. att möjliggöra effektivare bekämpning av den vinstsyftande förmedlingsverksamhet som sker från utlandet. Jag noterar med tillfredsställelse att ett åtminstone på denna punkt enhälligt utskott i huvudsak instämmer i vad som föreslagits. Som jag nyss sade är jag förvånad över inläggen från de borgerliga partiernas sida. Här har man från löntagarorganisationernas sida starkt manifesterat intresset av att hålla ordning på arbetsmarknaden. Landsorganisationen, TCO och andra stora löntagarorganisationer har sagt att det är mycket väsentligt att vi kan hålla rent på arbetsmarknaden, så att vi inte får ett inslag av vinstsyftande förmedlingsverksamhet. Jag anser det förvånansvärt att man från de tre borgerliga partiernas sida så enhälligt slutit upp kring kravet på bibehållande av en verksamhet som dock är förbjuden i svensk lag, när man från löntagarhåll påyrkat kraftiga åtgärder för att få efterlevnad av den lag som redan gäller.

Herr talman! Det roade mig faktiskt att anteckna vad herr Dahlberg sade. Han hade observerat att utredningen föreslog ett straff på ett års frihetsberövande, men departementschefen hade i sin stora nåd och iver att värna om medborgarna på ett försiktigt sätt sänkt straffet till ett halvt års frihetsberövande. Jag har ju redan talat om att jag anser att frihetsberövande straff över huvud taget inte är riktigt här. Herr Dahlberg sade vidare att en arbetsgivare bör kunna planera. Om arbetsgivaren själv skall fylla i blanketter eller har folk som gör sådant arbete som herr Ernulf talade om, så borde arbetsgivaren i mycket god tid planera och se till att arbetet utfördes i rätt kronologisk ordning. Men, herr Dahlberg, det finns någonting som heter sjukdom och force majeure även inom kontorsverksamheten, då man snabbt behöver få tag på arbetskraft. Då kommer man fram till vad statsrådet sade nyss. Han talade om att trots rådande förbud bedrivs förmedlingsverksamhet i vinstsyfte. Vinstsyftet har betonats mycket starkt. Statsrådet tycker det är märkligt att denna verksamhet förekommer, när statsmakterna — som statsrådet säger — kan ge den service som behövs. Han tänker då på arbetsmarknadsstyrelsen och arbetsförmedlingarna. Men det beror på hur man bedömer detta. De herrar och damer som anlitar den tillfälliga arbetskraft man kan få genom skrivbyråer bedömer inte saken så som statsrådet, att statsmakterna kan ge erforderlig service. Statsrådets påstående att samhället kan klara denna förmedlingsverksamhet stämmer inte. Om så vore fallet skulle denna verksamhet självdö.

Statsrådet undrar varför skrivbyråerna skall inta en särställning. Vi reservanter anser att de bör inta denna särställning därför att det är ett alldeles särskilt arbete de utför. Det trodde jag faktiskt var utklarat vid det här laget, eftersom vi har diskuterat skrivbyråerna så många gånger. Det är ett alldeles särskilt jobb. Man behöver, som herr Ernulf sade, få någonting snabbt uträttat, man vänder sig till en skrivbyrå, man får en kunnig person som utför arbetet snabbt, och allting fungerar bra så att arbetsgivarna i laga ordning kan sköta sina åtaganden gentemot statsmakterna. Under sådana betingelser bör denna verksamhet inta en särställning. Det skulle mycket väl gå att skilja ut skrivbyråerna. Men då drar statsrådet fram vinstsyftet igen och säger att det här är fråga om ett rent vinstbegär, och det kan man inte godta.

Det är faktiskt motbjudande. Statsrådet Holmqvist brukar ha en ganska frimodig attityd, men i detta fall verkade han relativt dyster till sinnes vid sin föredragning. Jag förmodar att det beror på vad han själv skrivit under i propositionen.

Herr talman! Statsrådet Holmqvist sade att det måste föreligga mycket starka skäl för att frångå principen om offentlig arbetsförmedling och tillåta privat förmedling i vinstsyfte. Jag nämnde i mitt första anförande att jag respekterar en sådan ståndpunkt, även om jag kanske inte helt ställer mig på den sidan. Men om samhället skall erbjuda en service och denna service år efter år inte fungerar på ett visst begränsat område — jag talar om skrivbyråerna, inte om varvsarbetskraften; den har jag avsiktligt lämnat utanför — finns det då inte skäl för att tillåta någon att komplettera denna samhällsservice? Är det bättre att servicen är obefintlig än att någon enskild klarar den? Det är den fråga jag vill ställa. Då säger statsrådet Holmqvist med en viss moralisk indignation att detta med privat arbetsförmedling är fult därför att man tjänar pengar på det. Ja, är det fult att lämna service i vinstsyfte under alla omständigheter? Att prestera något och ta betalt för den prestationen har dock ännu inte godtagits som i princip något fult. Visst är ordningen på arbetsmarknaden och organisationernas maktställning där mycket goda argument i och för sig, och herr Holmqvist vill endast tillåta organisationerna att i vissa fall utföra denna förmedling. Men fortfarande tycker jag att om en enskild person genom privat initiativ ger en service som ingen annan kan ge så är det inte riktigt att sätta in honom i fängelse för det. I stället borde han ha beröm. Denna vinst, denna avgift, tas ju ut från arbetsgivarna. Jag kan förstå herr Holmqvist, när han säger att det ändå är önskvärt att den som vill ha ett arbete i vårt samhälle inte skall behöva betala för förmedlingen. Men vid en auktorisation kan ju föreskrivas att avgiften skall tas ut från arbetsgivaren. Förresten kostar all förmedling pengar. Jag tycker inte att skillnaden är så avgörande mellan det förhållandet att samhället betalar verksamheten via skatterna och den omständigheten att arbetsgivaren, som är i starkt behov av arbetskraft, betalar avgiften i undantagsfall. Det förvånar mig litet grand att herr Holmqvist, som jag i många sammanhang lärt känna som en förnuftig person, föredrar ett fängelsestraff framför t.ex. metoden att komplettera bötesstraffet med indragning av vinsten på den lagstridiga verksamheten, något som ju kan bli lika effektivt. Jag undrar, varför man i departementet inte har kunnat överväga en sådan lösning. Vi är väl överens om att fängelsestraff inte bör utmätas i andra fall än då andra metoder är verkningslösa. Till slut vill jag nämna att förslaget att även straffa den, som anlitar förmedlingen av arbetskraft, strider mot en fastställd princip i vår lagstiftning. Den som begagnar sig av en lagstridig verksamhet befinner sig ofta i ett tvångsläge och bör därför inte straffas. En hyresgäst som betalar för hög hyra straffas ju inte av detta skäl. I linje därmed borde ligga att inte heller straffa den som anlitar förmedlingen. Herr talman! Jag hoppas att herr Holmqvist ändå gör en överprövning, om man inte skulle kunna tänka sig ett system enligt vilket organisationerna eller i vissa fall — när organisationerna inte klarar verksamheten — enskilda skrivbyråer kan få en auktorisation och tillgodose det krav på service som samhället i varje fall tills vidare inte kan tillgodose.

Herr talman! Jag lyssnade till statsrådet Holmqvist och kan förstå att han ansåg att det behövdes en straffskärpning, då det nuvarande systemet inte fungerar. Men statsrådet sade ingenting om fängelsestraffet, och det är den frågan som jag anser vara det principiellt viktiga i detta sammanhang. Jag konstaterar med ett visst intresse att lagförslaget kommer från inrikesdepartementet och inte från justitiedepartementet. Justitieministern talar ju ständigt om att man skall försöka undvika fängelsestraff som innebär att människor blir utsatta för de negativa verkningar som ett fängelsestraff medför, när de — för att tala som en psykolog jag hörde i går — vistas i den varhärd Ang. olaga arbetsförmedling inom samhället fängelsemiljön egentligen utgör. Enligt min mening kan man aldrig få det nu föreslagna fängelsestraffet förankrat i det allmänna rättsmedvetandet. Det är ju här fråga om en rent politisk lagstiftning, och den strider, såvitt jag kan se, just emot den princip som bör gälla för användande av fängelsestraff. Justitieministern brukar säga att fängelsestraff inte bör användas i andra fall än då det verkligen behövs. Här är det inte fråga om någonting som utgör en fara för människors liv eller egendom. Det gäller inte någon som vill omstörta samhället. Det är inte fråga om några som vill förföra ungdomen till att använda narkotika eller någonting sådant. Det är inte fråga om — för att ta det brott som nästan anses som det värsta nu för tiden — någon som vill bedra staten på skattemedel. Jag kan inte förstå varför man i ett sådant här sammanhang föreslår att fängelsestraff skall utmätas. Jag förstår att man, om den nuvarande lagstiftningen inte fungerar, vill ha skärpta straff, men jag kan inte förstå annat än att det i så fall bör tillgripas ekonomiska sanktioner i någon form. Jag kan inte förstå att fängelsestraff skall ha någon betydelse i detta fall. Vad innebär fängelsestraffet? Vad händer när en fånge kommer innanför fängelsemuren? Enligt moderna principer skall han rehabiliteras. Skall han rehabiliteras därför att han skött en sådan här förmedling bättre än den offentliga arbetsförmedlingen gjort och därför att han har kunnat ordna det så att han fått de skickligare skrivmänniskorna knutna till sin verksamhet så att de inte funnits att tillgå för den offentliga arbetsförmedlingen? Hur skall han rehabiliteras? Jag kan inte förstå meningen med det här straffet. Fängelsestraffet anses av många medföra negativa effekter. Varför skall man försöka metoder som har negativa effekter på dessa människor som kunnat fullgöra sådana uppgifter som de stat liga förmedlingarna inte kunnat klara? Departement, myndigheter av olika slag, statliga utredningar osv. har använt sig av deras tjänster. Herr talman! Jag kan inte förstå att det kan behövas fängelsestraff.

Herr talman! Reservationernas klämmar innebär att reservanterna godtar propositionen i alla delar, dock inte med avseende på kontorssidan,. Detta innebär också att den som talar för reservationerna godkänner det föreslagna straffet men även därvidlag vill ha undantag beträffande kontorssidan. Emellertid talar väl herr Kaijser enbart på egna vägnar och företräder inte reservanternas linje. Jag måste dock tolka vad som sagts på det sättet att reservanterna godkänner straffet för deras vidkommande som hyr ut arbetskraft till varven. Om det förhåller sig så på vår arbetsmarknad att den offentliga arbetsförmedlingen klarar sina uppgifter utom vad beträffar kontorsservicen, så skulle det ju finnas ambulerande skrivbyråer litet varstans ute i landet, men alla vet ju att det är bara i storstäderna som det finns underlag för en uthyrningsverksamhet av det här slaget. Någonting sådant existerar inte i landsortsstäderna. Det gäller här arbetskraft som är i den situationen att den kan tänka sig göra en arbetsinsats när det påfordras därför att det roar den. Dessa människor behöver strängt taget inte ha något arbete. Alla de som vill ha stadigvarande arbete arbetar inte på sådana betingelser. Jag tycker därför att det är underligt att man så starkt slår vakt kring skrivbyråerna. På alla arbetsplatser, inte bara vid varven, förekommer det sjukdomsfall. Många gånger flyttas arbetskraft från ett arbete till ett annat. Arbetsuppgifterna är sällan så speciella att verksamheten stoppas om någon är borta på grund av sjukdom. Om det vore på det sättet skulle allting stå stilla i det här landet, ty så många är sjukdomsfallen. Möjligheterna till omflyttningar måste ju utnyttjas också på kontorssidan. Människorna behärskar i allmänhet litet mer än de vanliga uppgifterna och kan flyttas över från en avdelning till en annan. Det blir inte mera arbetskraft i landet därför att den som finns förmedlas av flera förmedlare. Det måste ju vara mera effektivt att förmedlingsverksamheten samlas på en hand än att den är uppsplittrad på flera. Jag förstår, som sagt, inte att den ambulerande byråverksamheten skulle ha så stort värde att det måste göras undantag just för den sektorn i vårt mångfasetterade samhälle.
Herr talman! Herr Hibinette kände inte igen mig i mitt första inlägg. Jag hade verkligen formulerat det noga och var angelägen om att följa mitt manuskript, ty jag vet att den här debatten kommer att följas med mycket stort intresse från visst håll. Därför vill jag att det jag sade verkligen skulle vara noga övervägt. Denna fråga är i verkligheten en stor principfråga, och det tycks reservanterna helt ha bortsett från. Vad som i dag oroar de anställda — om de nu är tjänstemän eller arbetare — är att utvecklingen skall bli sådan att man inte längre har möjligheter att kunna utkräva samma trygghet i anställningen och samma förmåner som man har när man klart kan utpeka sin arbetsgivare. Detta är ganska besvärande i länder där man har fått en snabb utveckling av denna handel med människor som det faktiskt innebär att sälja arbetskraft. Mest utpräglat är detta i Ameri ka, där jag har haft tillfälle att studera förhållandena. Jag skall inte göra jämförelser. Men den kommitté som har sysslat med dessa frågor åkte över till England och tog där kontakt med företag som arbetar just med att förmedla arbetskraft efter de principer som man nu vill slå vakt om från borgerligt håll i vårt land. Vi kan dokumentera att dessa företag talade om att det är en mycket lukrativ verksamhet. Det är mycket lönande att driva förmedling i dessa former. Det finns i dag stora företag som arbetar världen över, multinationella företag som ibland förmedlar arbetskraft över gränserna. Jag kan mycket väl förstå att de svenska löntagarorganisationerna är mycket känsliga och säger att de verkligen inte vill öppna portarna för att vi i vårt land skall få en hantering som kan leda till att den anställde får en svagare ställning. Jag har blivit uppvaktad av personer som har gjort tjänst i sådana skrivbyråer och vilka har talat om för mig att de inte har känt någon trygghet. De har suttit hemma vid sin telefon och väntat och måhända fått besked om att de kan få en tjänst, men många gånger har de förgäves fått vänta på det arbetet. Jag skall i rättvisans namn också säga att jag har blivit uppvaktad av andra som har talat för de ambulerande skrivbyråerna och betonat att de tycker att detta är en för dem lämplig form av arbetsinsats. Jag vill göra rättvisa i min framställning; båda sakerna har förekommit.

olaga arbetsförmedling och försöker vara laglydiga, och det blir en besvärande konkurrens så länge man medger att företag får arbeta på ett olagligt sätt. Jag har med detta kanske lämnat en ytterligare motivering till varför jag ser allvarligt på denna fråga. Om just denna typ av verksamhet, som representerar något tusental, skulle ha en så avgörande betydelse som herr Häbinette och andra anser, är detta litet förvånande eftersom cirka 200 000 människor är anställda på kontor i det här landet. Jag tror säkerligen att vi kan undvara denna verksamhet. Om vi skulle behöva någonting av den formen, och om det föreligger ett stort intresse härför, vad är det då som hindrar att företagen går samman och bildar en sådan förmedling utan vinstsyfte? Den möjligheten finns ju, och därför tror jag att de företag som anser att det är nödvändigt för att det hela skall fungera kan ha anledning överväga om man inte kan lösa detta i en laglig form. Vi har talat om skrivbyråerna, men det finns kanske även anledning att nämna varven, eftersom det var representanter för varvsanställda som först pekade på behovet av en skärpning i lagstiftningen. Jag har uppvaktats av arbetare som har funnit det otillständigt att en verksamhet skall kunna få fortgå som medför svårigheter att klara ut ansvarsfördelningen om en arbetare kommer till skada. Arbetaren är kanske anställd hos en entreprenör, som inte alltid har haft de ekonomiska resurserna eller möjligheter i övrigt att ta hand om sina arbetare om de råkar ut för skada av något slag. Dödsfall har inträffat där det inte helt har kunnat utredas vem som varit arbetsgivare och därmed bär ansvaret. Varvsarbetarna har därför framhållit nödvändigheten av en skärpt övervakning av gällande lagstiftning.

Naturligtvis har fängelsestraffet inte kommit med därför att man önskar att få tillgripa det. Det är självfallet en sista utväg, men det markerar det allvar som man fäster vid att denna lagstiftning skall efterlevas. Hittills har det hänt att den som begått ett sådant här brott bara betalat böterna och sedan arbetat vidare. Då måste vi ta till starkare medel för att vinna respekt för lagstiftningen. Det är inte så helt unikt att man för förseelser av detta slag kan tänka sig fängelsestraff. Jag tycker nog att herr Kaijser, som jag i övrigt hyser stor respekt för och gärna lyssnar på, kom litet väl långt ut. Jag misstänkte ett slag nästan att han slog över från allvar till kåseri. Jag är något förvånad över varför man har tagit upp denna debatt. Det har ju starkt markerats att straffet kan komma i fråga endast i exceptionella fall. Från den synpunkten tror jag inte att man skall söka i propositionen utläsa någon sådan strävan som herr Kaijser målade upp, nämligen att försöka bura in vissa oförvitliga samhällsmedborgare. Självfallet är det inte så, utan vi antar väl att domstolen kommer att handskas varligt med denna lagstiftning liksom med all annan lagstiftning.

Herr talman! Statsrådet Holmqvist rekommenderade företagen att gå samman till gemensamma förmedlingar utan vinstsyfte. Det kanske är ett bra uppslag såsom alternativ till andra lösningar. Herr Dahlbergs förslag att varje företag och varje myndighet skall lägga upp särskilda register på personer som kan tänkas vara villiga att hjälpa dem vid förekommande behov skulle medföra ett betydligt större sammanlagt arbete än om bara en person åtog sig att klara detta genom att starta en skrivbyrå. Vad man än kan säga om det förslaget — man kan beteckna det på många olika sätt — är det uteslutet att det kan kallas rationellt. Jag är i alla fall glad över att statsrådet har visat intresse för att studera de problem som faktiskt kan uppkomma. Här har inte, herr talman, yrkats att fängelsestraffet skall utgå. Jag sade att jag av praktiska skäl inte skulle göra det, men när jag nu har vunnit gehör hos flera kolleger i kammaren skall jag framställa ett formellt yrkande. Jag yrkar sålunda, herr talman, att i propositionens förslag till lagstiftning i 8 §, första stycket, orden ”eller fängelse i högst sex månader” utgår. Jag yrkar vidare att i samma förslag 9 §, första stycket, motsvarande ord utgår. Med detta yrkande är min avsikt att fängelsestraffet helt skall avföras från den föreslagna lagstiftningen. Till sist vill jag bemöta vad statsrådet Holmqvist anförde om att det här gäller en stor principfråga. Om vi tar frågan i hela dess vidd är det riktigt. Kanske herr Holmqvist slog över en smula i kåseriets form när han sade att man i Amerika inte har någon riktig arbetsförmedling, utan att man där har så otillfredsställande förhållanden att arbetskraften används som något slags vara. Jag vet inte om det var herr Holmqvists avsikt att säga att detta är det borgerliga idealet. Jag kanske gör en alltför hård tolkning av herr Holmqvists uttalande — jag hoppas det. Han talade emellertid om den princip som de borgerliga vill slå vakt om och nämnde i sammanhanget vad som tillämpas i Amerika. Men statsrådet och jag är kanske överens om att reservanterna inte intar en sådan ståndpunkt. Vi är överens om att vi skall ha en samhällelig arbetsförmedling som är så väl utbyggd som möjligt och ger så god service som möjligt. Om jag sedan skall beröra den stora principfrågan vill jag som min uppfattning framföra att enskilda skall kunna konkurrera inom de flesta grenarna av samhällets verksamhet. Det sporrar myndigheterna om de enskilda visar att något kan göras bättre. Jag har emellertid inte tagit upp det problemet i detta sammanhang med hänsyn till de internationella konventionerna, som Sverige biträtt, utan nöjer mig med att säga att jag anser att det är oriktigt att straffa den som kompletterar samhällets service i de fall densamma inte fungerar. Har vi en väl utbyggd arbetsförmedling i samhällets regi är det ingen som tvingas att ta anställning hos någon skrivbyrå. Det gör de som anser att det passar dem. Andra kan gå till arbetsförmedlingen och få god hjälp där. Jag har tidigare föreslagit att privat arbetsförmedling när det gäller kontorsarbetskraft, för förebyggande av alla risker för missbruk, skall förutsätta auktorisation.

Herr talman! Till herr statsrådet vill jag säga att jag inte utbredde mig över frågan om det behövs skärpt straff eller inte; jag stannade bara vid frågan om man skulle använda fängelsestraff. Jag kåserade inte, herr statsråd, utan jag talade allvar. Under några år har jag haft anledning att syssla med frågan om vården och vistelsen på fängelser, och det har väl gjort att jag har fått en ganska stark känsla för vad fängelsestraff kan betyda. Statsrådet sade också att vi i moderata samlingspartiet brukar tala så mycket om att man behöver mera bestämda straff. Det kanske är riktigt, men det gäller de fall där straffen behövs. I mitt förra anförande talade jag om de tillfällen då det kan vara skäl att tillgripa ett sådant medel som fängelsestraff. Jag kan inte tycka att det finns skäl att tillgripa det medlet i detta sammanhang.

Herr talman! Jag är upprörd, och det är därför jag har begärt ordet. Jag är upprörd över att man i tvåkammasystemets sista timmar skall fatta ett beslut av den innebörd, som föreslagits i fråga om fängelsestraffet. Herr statsrådet sade att oppositionen inte vill förstå att detta är en stor principfråga om att hävda samhällets befogenheter. Jo, det kan jag förstå, men då bör statsrådet också förstå att det här är tal om en stor principfråga på det rättsliga området. Jag tycker att det är ovärdigt det svenska rättssamhället att införa fängelsestraff för en sådan verksamhet som förmedling av arbetskraft. Det är ingen rimlig proportion mellan brottet och straffet. Herr statsrådet sade att fängelsestraffet skrivs in i lagen bara som en markering för de svåra fallen. Det är inte så, utan den omständigheten att fängelse ingår i straffskalan måste framstå som ett uttryck för lagstiftarens mening att det är fråga om ett kvalificerat brott av sådan svårighetsgrad att det kan förskylla frihetsberövande. Jag instämmer livligt och av hela mitt hjärta uti det yrkande som nyss framställts av herr Ernulf.
Herr talman! Jag skall inte förlänga denna debatt, men jag vill gärna säga att jag kan föreställa mig former av förmedling, mot vilka man får tillgripa ett sådant straff, när vissa människor utnyttjar andra på ett helt otillbörligt sätt. Jag kan inte nämna exempel just från Sverige, men vi vet att det i våra grannländer har förekommit att man avslöjat vissa agenter, som under lång tid gjort sig en betydande vinst på arbete som utförts av människor, vilka i det främmande landet kanske inte rätt har förstått förhållandena. När verksamheten tar en grov och utmanande form kan jag väl tänka mig att man inte har några andra möjligheter än att tillgripa fängelsestraff. Vi kan naturligtvis inte bedöma lagstiftningen utifrån de förhållanden vi känner i dag. De beskedliga och i övrigt hedervärda damer, som nu tycks balansera på lagens råmärke, bör väl komma till insikt om att de måste anpassa verksamheten så att de inte skall behöva ställas inför alternativet fängelse. Om det hade gällt att stifta ny lag, hade man väl övervägt det och gått fram försiktigt. Vi har nu att konstatera att det finns en lagstiftning som förbjuder arbetsförmedling men att de korrektiv vi hittills haft inte varit tillräckliga. Därför har vi fått gripa till starkare medel för att vinna respekt för det hela. Sedan vill jag understryka vad jag uttalade tidigare. Jag föreställer mig — i motsats till vad herr Jacobsson säger — att fängelsestraff kommer att bli mycket sällsynt och kommer att bli föremål för en mycket noggrann prövning. Herr Jacobsson antydde ju närmast att han i det framlagda förslaget såg en mycket överhängande fara, och han tyckte att det var något av ett dystert inslag i avslutningen av riksdagens arbete. Det är möjligt att denna diskussion på sitt sätt kan markera en skiljelinje mellan olika intressen hos arbetstagaren och arbetsgivaren eller arbetsköparen — vilket ordval man nu använder. Då är det ingenting nytt att det har skurit sig i denna kammare. Då är det kanske inte fel att det blir en avslutning som markerar att det fortfarande finns intressemotsättningar mellan arbetsgivare och löntagare i vårt land.

Herr talman! Detta jordbruksutskottets utlåtande nr 51 som vi nu går att behandla rör en fråga som innehåller många principiella aspekter. Utlåtandet grundar sig på proposition nr 173 om intrång i Stora Sjöfallets nationalpark. I detta ärende har väckts en rad motioner med avslagsyrkanden på Kungl. Maj:ts proposition. Den som läser propositionen finner att den är ytterst knapphändigt skriven. Jordbruksutskottets utlåtande är om möjligt än mer knapphändigt skrivet. Propositionen och utlåtandet ger ingen bild av de konsekvenser och de frågeställningar som ändå ligger i botten. En proposition som i sin sammanfattning endast omfattar två rader om vad saken gäller, nämligen ett intrång i Stora Sjöfallets nationalpark, ger ingen bild av frågan som sådan. Utskottsutlåtandet, som bara innehåller fyra sidor, ger heller ingen bild av den. Funnes det ingen reservation bifogad till utlåtandet, skulle det se ytterst magert ut. Motionerna, som tillsammans omfattar 16 sidor, ger en belysning av vad frågan gäller. Jag har en känsla av att jordbruksutskottets majoritet har lagt ned alltför litet arbete och ägnat alltför liten uppmärksamhet åt att sätta sig in i vad denna fråga verkligen gäller. I propositionen föreslås vissa intrång i Stora sjöfallets nationalpark, som skall göra det möjligt att reglera fjällsjön Autajaure och byggandet av Ritsems kraftverk. Vattenfall har begärt rätt att reglera Autajaure och att i viss omfattning reglera Sitasjaure; fjällsjöar längst upp emot norska gränsen. För att man skall kunna bygga RBRitsems kraftverk höjer man vattennivån med 32 meter genom att bygga en damm i Teusajauredalen. Det innebär att Autajaureoch Sitasjauresjöarna praktiskt taget kommer på samma höjd över havet. På det sättet förändrar man vattenflödet från dessa båda sjöar, vilket tidigare gått ned genom Teusajauredalen, så att det nu går rakt ut i Suorvasjöarna. Dalgången vid Teusajaure blir därigenom praktiskt taget torrlagd under långa tider. I boken ”Kungsleden”, som kom ut för ett par år sedan, sägs om denna dalgång, att man där har den svenska högfjällsnaturen i sitt orörda skick såsom den kan visas ursprunglig. Det sägs också att detta skall vara ett av de vackraste områden i sitt slag som vi har här i landet. Sjön Satisjaure, som ligger söder om Teusajauredalen, kommer att dämmas upp. Vattnet leds nu till Vietasjåkk. Nästa frågeställning blir då: När man tar bort tilloppet nordväst ifrån, får man då en tillräcklig vattenmängd i Satisjaure? Förvisso icke. Det har gjort att frågan om Kaitums kraftstation och Kaitumsjöarna kommit in i bilden. I propositionen sägs, liksom man sagt i den allmänna diskussionen, att det inte finns något samband mellan utbyggandet av Ritsems kraftstation och ett eventuellt byggande av Kaitums kraftstation. Under de allra senaste dagarna har vi fått upplysningar från Vattenfall som säger något helt annat. Jag skall återkomma till det senare. Det framlagda förslaget innebär att ett markområde om cirka 13,5 km? kommer att överdämmas, därav 2 km? av Stora Sjöfallets nationalpark. Det kan tyckas obetydligt, och säger man, det kan väl inte ha någon större betydelse. I motiveringarna har framhållits att eftersom man har tagit så stora arealer av Stora Sjöfallets nationalpark i anspråk redan tidigare, så har det ingen betydelse om man tar mera. Det är en märklig motivering, måste jag säga. Om man har gjort eller gör allvarliga ingrepp, så kan väl inte det motivera att man fortsätter att göra nya ingrepp. Här har man nämligen tidigare tagit i anspråk för Suorvasjöarna 183 km? plus att man redan tidigare tagit 32 km? för Satisjaures reglering. Det innebär att de sammanlagda intrången blir betydande. Till detta skall också läggas att föreslagna och gjorda ingrepp är av betydligt allvarligare slag än vad som framgår av propositionen. Dels får de återverkningar på renbeteslanden, dels får de betydelse ur naturvårdssynpunkt och dels får de konsekvenser med krav om ytterligare utbyggnad, Kaitum, som man ganska säkert kan räkna med. Jag nämnde förut att det säkerligen också skulle bli diskussion när Vattenfall begär reglering av Kaitumsjöarna och en överledning av vatten från Kaitum till Satisjauresjön för att få tillräckligt med vatten till Vietas. Den skrivelse om Ritsemprojektet som Vattenfall lagt på våra bord är intressant. I den säger man: ”Vattenfall kommer inom kort att till vattendomstolen inlämna ansökan om reglering av Kaitumsjöarna och överledning av vattnet till Luleälven samt anläggande av Kaitums kraftstation. I ansökan föreslås, att vatten från Kaitum leds till Satisjauremagasinet. Detta omnämnes redan i vår Jag tror att alla de som sagt att det inte finns något samband mellan dessa bägge frågor bör fundera litet mera över vad som ändock är på gång i sammanhanget och verkligen tänka sig för innan denna fråga föres vidare. Jag sade att detta kan få ytterligare konsekvenser. För Kaitumbyarna, de tre samebyarna, är ingreppen nog så allvarliga. Framför allt för Sörkaitum, men också för Mellanbyn, är ingreppen av sådan omfattning att renskötseln kommer att allvarligt försvåras. För Sörkaitums del kan man nog säga att den i vissa avseenden blir praktiskt taget omöjliggjord. Jag håller mig till samernas egna uppgifter på denna punkt. Vad säger nu utskottet? Jo, helt kort: ”Även samernas berättigade intressen av att kunna bedriva sin rennäring under godtagbara villkor måste beaktas. Mot bakgrund av vad i propositionen anförts i hithörande frågor har utskottet för sin del ej funnit anledning betvivla att nyssnämnda synpunkter i nu förevarande fall kommer att bli tillgodosedda.” Det låter bra, men vad sägs i propositionen om detta?

Jag frågar mig om man inte kunnat motivera detta betydligt utförligare om man verkligen menar allvar med talet om att beakta renskötselns berättigade intressen. Vissa formuleringar i propositionen, som rör remissbehandlingen av ärendet, föranleder frågan om det inte har funnits några erinringar mot byggandet av Ritsems kraftverk och mot dessa sjö regleringar. Här sägs att vid företagen remissbehandling av vattendomstolens skrivelse angående frågan om regleringsföretagets tillåtlighet enligt vattenlagen har så gott som samtliga instanser ”inte motsatt sig” regleringen. Endast Sörkaitums och Mellanbyns samebyar samt Svenska naturskyddsföreningen har direkt avstyrkt företaget. ”Inte motsatt sig” innebär att man heller inte sagt ja till det hela. Tvärtom har kammarkollegiet ifrågasatt företagets tillåtlighet, inte minst ur renskötselns synpunkt. Det finns anledning att stanna ett ögonblick inför vad som ligger bakom dessa skrivningar. Jag skall citera vad Lappväsendet i Norrbottens län har skrivit i detta sammanhang. Det ger en bild av samernas situation.

Mellanbyns lappby har likaledes hävdat att företaget är otilllåtet. Om man studerar protokollet vidare, finner man att kammarkollegiet anser att regleringen av Autajaure är otillåten med hänsyn till dess inverkningar på renskötseln och landskapsbilden. Det ger ett litet annorlunda intryck än man får när man läser propositionen. Jag skall inte fördjupa mig mera i denna skrivelse, men jag skall stanna inför den framställning som Sörkaitums sameby gjort till jordbruksdepartementet. Den inkom till departementet den 19 januari i år och är undertecknad av 66 delägare i Sörkaitums sameby. I framställningen redovisas problemen, och man gör en hemställan om att Kungl. Maj:t måtte lämna ansökan om tillstånd till intrång utan bifall. I framställningen sägs att Sörkaitums by genom denna dämning och tidigare dämningar kommer att förlora 8200 hektar mark — jag upprepar 8 200 hektar — som man behöver för sin renskötsel. Det framhålles att man i samband med denna reglering kommer att förlora den enda kvarvarande mark inom samebyn som kan sägas vara ett för renarna och deras skötare idealiskt land. Det gäller kalvningsoch vårbeteslandet. I skrivelsen framhålles följande: ”Förlusten av dessa land i Autabäckenet betraktas av oss samer såsom katastrofal. Det finns ju icke några ersättningsområden tillgängliga sedan byn genom tidigare regleringar tillfogats stora markförluster med därtill hörande omställningssvårigheter och över huvud försämrade möjligheter att utöva renskösel.” Med hänsyn till denna skrivning skulle jag vilja fråga utskottet: Vad menar utskottet när det anför att man skall tillgodose de godtagbara villkor som samebyn behöver för att klara sin renskötsel? Utskottet säger att kompensation kan ske genom pengar. Men kan man kompensera genom pengar landområden som inte längre finns eftersom de kommer att dämmas över? Detta har redovisats i den skrivelse jag här anfört, och i denna skrivelse har tagits upp de problem som över huvud taget föreligger.

Detta är alltså samernas egen syn på denna fråga som enligt propositionen är en liten fråga. För dessa människor betyder den dock oerhört mycket. Som jag sagt innebär den överdämning som blir resultatet av vattenfallsstyrelsens ambitioner att oersättliga kalvningsland och vårbetesland går förlorade. En blick på fjällkartan ger också belägg för detta, varför samebyn säger bestämt nej på denna punkt Vi brukar i vårt land ha så lätt att tala för minoriteter och deras rätt, framför allt om dessa minoriteter finns tillräckligt långt ifrån oss, t.ex. på andra sidan Atlanten eller någon annanstans. Men vilken hänsyn tar vi till minoriteter inom vårt eget land, till fjällkedjans urbefolkning — de svenska samerna — som här trängs undan bit för bit? Det har, ärade kammarledamöter, väckt förvåning ute i världen på många håll hur dessa minoritetsgrupper behandlas av storsamhället i vårt land. För ett par år sedan hade jag tillfälle att i Kenyas huvudstad Nairobi vara med om en varumässa där olika länder i världen ställde ut vad de hade att bjuda av sina varor. Där fanns också en skandinavisk monter. I denna skandinaviska monter visades upp ett vikingaskepp med vikingar — det var den ena bilden man gav av Skandinavien. Den andra saken man gjorde stor affär av var en bild av en samekvinna i sin dräkt med en ren. Det skulle tydligen vara någonting exotiskt särpräglat för Sverige som skulle slå och som skulle göra Sverige lockande och känt. Kanske är det på det sättet att samerna hör till Sveriges profil ute i världen. Men oavsett hur det är på den punkten har vi att ta hänsyn till denna minoritet. Jag måste säga, herr talman, att det med hänsyn till hur vi dömer andra finns anledning för oss att också ägna oss åt självrannsakan. Hur har vi det i vårt land med samerna, som trängts undan från sina utkomstmöjligheter, inte bara på det nu aktuella stället utan på flera andra områden? bär, som jag sagt tidigare, att slussarna öppnas för nya ingrepp. Det har också sagts förut att när så stora delar av Stora Sjöfallets nationalpark redan har tagits i anspråk, betyder det mindre vad som nu föreslås. Den motiveringen för tankarna till Kaitumsjöarna och vilket öde som kan bli deras i en framtid. I partimotion från centern har vi från de utgångspunkter jag anfört yrkat avslag på Kungl. Maj:ts proposition. Vi menar att riksdagen måste få en samlad bild över hur man skall disponera våra vattenkraftsresurser, hur man skall använda våra älvar och vad vi bör bevara för framtiden. Vi behöver denna samlade bild av våra vattenkrafttillgångar innan vi fortsätter att bit för bit plocka undan av vad vi har av älvar. Vi behöver orörda vatten också för framtiden. Vattenfall liksom regeringen hänvisar till det ökade behovet av vattenkraft. Vi vet att nya kraftkällor är på väg. Kan det då vara riktigt och rimligt att spoliera våra sista älvar för kraftutbyggnad, <spoliera oersättliga skönhetsvärden i fjällsjöar, i orörd natur som vi inte kan få tillbaka? Natur och miljö har varit honnörsord i diskussionen under lång tid. Låt oss se till att de orden blir realitet. Skall vi — i en sekund av evigheten — förvalta vårt pund på rätt sätt åt våra efterlevande, har vi anledning att stanna upp ett tag. Det går inte att komma förbi att vi här har inkörsporten till ytterligare stora sjöregleringar. Sådana finns med i blickfånget, innebärande stora och allvarliga ingrepp i naturen, ingrepp som inte kan överblickas. I naturvårdarnas remissyttranden, i samebyarnas, fågelvännernas och botanisternas — pekas på att det finns områden som vi har anledning att vara rädda om. Vi måste bevara våra sista vildmarker orörda.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

Herr talman! Zoologen och naturfotografen Peter Lindberg har beträffande det ärende som herr Eric Carlsson nu har introducerat skrivit följande: ”Där det för den enskilde personen är förbjudet att bryta en kvist eller att plocka en blomma, där får Vattenfalls maskiner spränga tunnlar, ta grus och morän och torrlägga älvar. Det är inte att undra på att nationalparksbegreppet blir uppluckrat.” Jordbruksutskottets utlåtande handlar, som vi har hört, om Kungl. Maj:ts hemställan att återigen få göra intrång i Stora Sjöfallets nationalpark för fortsatta vattenkraftsbyggen i området. Den här gången gäller det reglering av sjöarna Sitasjaure och Autajaure samt byggande av kraftstationen i Ritsem vid Akkajaures norra strand. Jag tror att man kan säga att naturvårdarna under årens lopp har haft stora svårigheter att få fram sina synpunkter och intentioner i den allmänna debatten, även om en viss förbättring i det avseendet kan inregistreras under 1960-talet. Men ett begrepp tror jag ändå att de lyckats ”hamra in” hos det svenska folket och även lyckats skapa en viss respekt för. Det är ordet nationalpark. De första nationalparkerna avsattes 1909 och var sex till antalet. En av dem var just Stora Sjöfallet som då omfattade 1500 km?. Syftet med en nationalpark är enligt naturvårdslagens 4 § att bevara större sammanhängande område av viss landskapstyp i dess naturliga tillstånd eller i väsentligen oför ändrat skick. Av våra 16 nu avsatta nationalparker har ingen blivit så respektlöst behandlad som Stora Sjöfallet. Av den ursprungliga arealen har i olika omgångar cirka 215 km? brutits ut för vattenregleringar och kraftbyggen. I dag ställs frågan till Sveriges riksdag: Skall förnyade intrång tillåtas, eller annorlunda uttryckt, skall en fortsatt förvandling från parkens naturliga tillstånd få ske mot riksdagens ursprungliga intentioner med området, när nationalparken avsattes? Det är naturligtvis den i etapper beslutade påtagliga förändringen som skett jämfört med Stora Sjöfallets nationalparks ursprungliga skick, som Peter Lindberg tänker på, när han talar om en föreliggande risk för en uppluckring av nationalparksbegreppet. Nu föreslås en ny attack av den socialdemokratiska regeringen. Det sker ironiskt nog under naturvårdsåret 1970; det år då samma regering vid den stora naturvårdskonferensen i Strasbourg varit med om att anta den europeiska naturvårdsdeklarationen. I den uppmanas regeringarna ”att registrera och skydda områden speciellt lämpade som nationalparker och som reservat för djur och växter, samt områden som har vetenskapligt eller historiskt intresse eller som är värdefulla för undervisning eller på grund av sin naturskönhet”. I en annan punkt uppmanas regeringarna att ”registrera och ta särskild vård om avlägset liggande områden och ödemark som kan förstöras även genom exploatering i liten omfattning”. Den sista meningen är särskilt värd beaktande vid bedömningen av Ritsemprojektet. Det är fråga om ett avlägset liggande område, och det är relativt sett en mindre yta av nationalparken som berörs. Men, herr talman, det gäller ett område, som av en rad experter har bedömts vara särskilt känsligt och viktigt att bevara oförändrat. Då skulle regeringen enligt deklarationen ta särskild vård om området. Så har således tyvärr inte skett. Motiven till denna uppgivelsens politik får andra redovisa, men jag hoppas att regeringen inte har fört samma sangviniska resonemang som en av de remissinstanser som har åberopats i propositionen. Jag tänker på länsstyrelsen i Norrbottens län, som framhåller att ”de tidigare genomförda regleringarna av Suorvasjöarna m.m. redan åsamkat berörda delar av nationalparken sådana skador att något skyddsintresse av betydenhet där knappast längre synes föreligga”. Vilka skador åsamkar då det nu föreslagna projektet? Som alltid vid större sjöregleringar blir först och främst landskapsbilden väsentligt förfulad. Det är självklart att man inte kan höja Autajaures yta med 32 meter utan att få en rad negativa effekter. Det erkänns också öppet av Vattenfall. Kalkförekomsten inom områdets jordlager har betytt att det botaniskt tillhör de mest intressanta områdena i hela fjällvärlden. Den frodiga vegetationen medför att också fågeloch djurlivet är speciellt rikt och skyddsvärt. Naturvårdsverket skriver i sitt remissvar angående regleringen av Autajaure: ”Regleringen skulle för det första innebära i det närmaste totalt spolierande av sjöbäckenets naturvärden, bland vilka särskilt de botanisk-ekologiska är mycket utpräglade. Omdaningen bleve f.ö. så djurgående att en hittills i det subalpina björkbältet liggande sjö omvandlas till något som står närmare en alpin, karg fjällsjö, ovan skogsgränsen.” Genom uppdämningen av Autajaure stoppas den naturliga avrinningen öster ut genom Teusadalen så gott som helt. Det innebär att nationalparkens norra gräns allvarligt förfulas. Om detta säger naturvårdsverket en del i sitt remissyttrande: ”Ingreppen skulle drabba en mycket ofullständigt utforskad fjälldal med starkt utpräglade skönhetsvärden. Den ekologiskt värdefulla sjöserien Si Rennäringens problem vid en ev. reglering har herr Carlsson uppehållit sig en hel del vid. Jag skall därför bli rätt kortfattad. Samerna har emellertid, som vi har hört, framfört allvarliga och väldokumenterade invändningar mot projektet. I första hand drabbas Sörkaitums sameby, vars befolkning på 130 personer är helt beroende av rennäringen som stadigvarande inkomst. Inom byns område har tidigare en rad ingrepp gjorts. Såväl Suorvas fyra regleringar som Satisjaureregleringen har inneburit att byn har måst flytta tyngdpunkten i sin näring flera gånger. Byns enda återstående kalvningsland av betydelse kommer att skadas mycket allvarligt. Byn framhåller i en inlaga till vattendomstolen bl.a. att de kalvningsland med omgivande trivseloch betesland för renskötseln som överdäms genom företaget måste definitivt anses som oersättliga. Under byggnadstiden skulle rennäringen i det berörda området vara omöjlig att bedriva. Representanter för byn har framhållit att en utbyggnad skulle sätta stopp för byns fortsatta rennäring.

De skador som blir följden av Autajaure—Ritsemprojektet går naturligtvis att redovisa betydligt mer ingående. Jag har exempelvis inte uppehållit mig något vid fisket, men jag avstår från vidare uppräkning. Med de många och tunga minusfaktorer som således talar mot projektet frågar man sig: Vad kan regering och utskottsmajoritet anföra för ett eventuellt genomförande av detsamma? I utskottsutlåtandet anföres tre skäl. Det första är landets behov av elkraft. Visst behöver vi tillskott av elkraft, och vi behöver som bekant mycket stora tillskott. Lösningen av det problemet finns dock inte mer än i marginella tillskott i de outbyggda älvarna och sjösystemen i Norrland. Där måste vi gå fram andra vägar. Vi måste framöver skaffa elkraften genom värmekraftverk. Vi kan inte offra oersättliga naturvärden för de relativt små tillskott vi kan vinna den här vägen. Ett andra skäl är behovet av sysselsättning inom området. Visst är det ett skäl att väga in i vinstoch förlusträkningen, men vi måste i det här fallet som vid liknande prövningar tidigare komma ihåg att det är fråga om en kortsiktig lösning, som står mot en evig förstörelse. Det tredje anförda skälet för utbyggnad är enligt min mening av mer formell karaktär, nämligen att vattendomstolen funnit att vattenlagens bestämmelser inte lägger hinder i vägen för förslaget. Det skall påpekas att några instanser som yttrat sig på den punkten haft en annan mening eller ifrågasatt tillåtligheten. Till den sista gruppen hör exempelvis statens naturvårdsverk. För att värja sig mot de allvarliga invändningarna från naturvårdshåll griper utskottsmajoriteten efter ett halmstrå enligt min uppfattning. Man säger att i 1961 års uppgörelse mellan naturvårdsintressena och vattenfallsstyrelsen medtogs inte det nu aktuella projektet bland dem som skulle skyddas för framtiden. Det är nu snart tio år sedan den uppgörelsen träffades. De som den gången företrädde naturvårdsintressena kämpade för att betydligt fler utbyggnadsprojekt skulle undantas. Men i den kompromiss som slutligen gjordes 1961 ansåg man sig ha kommit så långt det gick med de då föreliggande förutsättningarna. Det kan väl ändå inte råda någon tvekan om att insikten om bety delsen av att skydda orörd natur blivit oändligt mycket större under det decennium som gått sedan dess och att värderingarna därför i dag är påtagligt förändrade. Beslutsamheten när det gäller att bevara outbyggda vattendrag måste i dag vara väsentligt större än då. Samtliga oppositionspartier har yrkat avslag på den här föreliggande propositionen. Motiven är tämligen lika dem jag försökt redovisa i min plädering, men samtliga motioner tar också upp sambandet med Kaitumprojektet. Det är inte något unikt för oppositionspartierna. Tvärtom betonas i debattinlägg efter debattinlägg från olika håll det otvivelaktiga samband som kan spåras mellan de nämnda projekten. Lika ihärdigt bestrids sambandet av regering, riksdag och Vattenfall. Det sistnämnda verkets generaldirektör har för ett par dagar sedan presenterat en skrift för riksdagsmännen angående Ritsemprojektet. Vid genomläsning av den märker man ganska snart att en av huvudpunkterna i skriften är bestridandet av sambandet mellan Ritsem och Kaitum. Jag kan inte säga att argumenteringen övertygar.

Herr talman! En mycket stark opinion bedömer det vara mycket viktigt att stoppa Ritsemprojektet.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

Herr talman! Jag har konstaterat att mitt anförande kommer att innehålla en hel del upprepningar, eftersom oppositionen här är helt på samma linje och i stor utsträckning har gjort samma bedömningar innan man beslutat om reservationen. För att göra min framställning litet kortare skall jag försöka plocka bort ett papper här och ett papper där i mitt manuskript. Men jag vill ändå framhålla att proposition 173 är en till formatet tunn proposition. Den innehåller dessutom få fakta på vilka beslutet om intrång i Stora Sjöfallets nationalpark kan grundas. Intrånget krävs för ett förverkligande av det s.k. Ritsemprojektet. Motionerna i frågan är av betydligt mer upplysande och klarläggande karaktär. Upprepade ingrepp har skett i Stora Sjöfallets nationalpark, det första 1919. Under tiden fram till 1940 har regleringsmagasinet utökats genom dämningsgränsens höjning i tre etapper till plus 438 meter. År 1962 gjorde dåvarande departementschefen en hemställan om nya intrång i Sareks, Stora Sjöfallets och Abisko nationalparker, och så har vi nu den framställning som här skall behandlas. Kommer, herr statsråd, nästa framställning att gälla regleringen av Kaitumsjöarna och överledning av vatten till Lule älv samt anläggande av Kaitums kraftstation? Statens vattenfallsverk låter meddela att ett genomförande av Ritsemprojektet varken kommer att utgöra någon förutsättning för Kaitumprojektets genomförande eller nämnvärt inverka på dess lönsamhet. Ritsemprojektet bör bedömas som ett enskilt projekt. Ja, herr talman, den som lever får se. Från moderata samlingspartiet har vi i vår partimotion framhållit det orim liga i att problemen med ingreppen i känsliga naturområden presenteras del för del utan att man ger riksdagen tillfälle att pröva hela komplexet av åtgärder i dess totala sammanhang. Ingreppen är dock oåterkalleliga och medför betydande skador både på naturen och för de människor som har sin utkomst i området. Visst medför Ritsemprojektet positiva verkningar. Under uppbyggnadsperioden skapas arbetstillfällen. även om flertalet sysselsatta kommer att utgöras av Vattenfalls fast anställda medarbetare kan väl ändå några från området påräkna arbete vid utbyggnaden. I propositionen påstår departementschefen att Ritsemprojektet skulle ha stor betydelse för landets energiförsörjning. Dock täcker den föreslagna utbyggnaden endast 0,7 procent av det ökade kraftbehov som beräknas uppstå under 1970-talet. Tillskottet är ringa; och detsamma måste anses gälla för det planerade Kaitumprojektet, nämligen 1,3 procent. Tillskottet blir endast en femtondel av vad ett enda stort kärnkraftverk av Ringhalstyp kommer att producera. De negativa verkningarna av utbyggnaden kommer att bli omfattande och bestående. För samerna innebär regleringen att man enligt Vattenfalls egna beräkningar förlorar cirka 2 procent av tillgängligt sommarbete, och, det bör beaktas, den ojämförligt bästa delen. Sörkaitums sameby har redan genom olika tidigare regleringsåtgärder förlorat 7 000 hektar och kommer, om propositionen bifalles, att mista ytterligare 800 hektar av sin bästa betesmark. Det för renskötseln ytterligt betydelsefulla kalvningslandet kommer att minska. Vattenfall kalkylerar med visst skadestånd för de ingrepp som planeras. Dock kan inte frågan enbart ses som en skaderegleringsfråga. Samerna har ständigt fått maka på sig för att bereda plats för olika ingrepp i naturen. Det måste vara ett rikt samhälles plikt att ge samerna möjlighet att bevara en livs kraftig kultur, och detta är beroende av deras möjligheter att ostört bedriva renskötsel och fiske. Ett ytterligare ingrepp i Stora Sjöfallets nationalpark skulle avsevärt försvåra samernas Ssituation. Ritsemprojektet innebär att sjöarna Sitasjaure och Autajaure däms. Dämningen av Autajaure blir mycket omfattande med en höjning av vattenytan på cirka 25 upp till 32 meter. Vattnet förs genom en tunnel till den planerade kraftstationen vid Ritsem. Sjöarnas normala avrinning till Satisjaure stoppas praktiskt taget helt, vilket kommer att minska <vattentillgången vid :Vietas kraftverk och därmed minska dettas lönsamhet. Därför blir Kaitumbygget enligt min mening en följd av Ritsemprojektet. Det kommer även att allvarligt skada de stora botaniska och zoologiska naturvärden som Autajaureområdet är så fullt av och vilka av expertis bedöms som de rikaste i den svenska fjällvärlden. Ritsemprojektet är också ur lönsamhetssynpunkt en tvivelaktig lösning av vårt energibehov. Det är ett gränsfall. Det är signifikativt att vattendomstolen sänkt den beräknade nationalekonomiska nyttan med 31 miljoner kronor. Samtidigt har man accepterat Vattenfalls kostnadskalkyl. När det gäller lönsamheten skall slutligen konstateras, att ett genomförande av Ritsemoch Kaitumprojekten i kombination enligt Vattenfalls egna beräkningar skulle ge mycket god lönsamhet. Till sist, herr talman, vill jag fästa kammarens uppmärksamhet på att jordbruksutskottets majoritet de facto ansett sig kunna godkänna ett större ingrepp i Stora Sjöfallets nationalpark än vad propositionen föreslår. Man anser att en permanent vägförbindelse mellan Suorva och Ritsem är välmotiverad. Ett sådant arrangemang är kostnadskrävande och kommer med all sannolikhet att placera Ritsemprojektet på fel sida om lönsamhetsgränsen. Vägen kommer dessutom att skapa förutsätt ningar för ökat slitage på ett känsligt naturavsnitt och kommer att innebära att rennäringen liksom djurlivet i övrigt allvarligt störes. Chefen för försvarsstaben har också rätt allvarliga erinringar mot att en permanent väg anläggs mellan Suorva och Ritsem. Herr talman! Med det anförda har jag ansett mig kunna konstatera att de negativa verkningarna av Ritsemprojektet överväger. Det är på grund härav som jag yrkar avslag på proposition 173 och bifall till den vid utskottsutlåtandet fogade reservationen.

Herr talman! Vi har i dag att ta ställning till frågan om att bemyndiga eller inte bemyndiga Kungl. Maj:t att göra det intrång i Stora Sjöfallets nationalpark, som kan föranledas av Ritsems kraftverk. Det är således endast intrånget i nationalparken som vi vid detta tillfälle skall ta ställning till. Det intrång som Kungl. Maj:t begär bemyndigande till rör sig om cirka 2 kvadratkilometer jämte vissa mindre vägar och kraftledningar. För närvarande är naturparkens storlek cirka 1300 kvadratkilometer. Det är alltså i jämförelse med tidigare intrång en mycket liten del som skall tas i anspråk, när det endast rör sig om cirka 2 kvadratkilometer. Det är därför förvånansvärt att just nu uppstått ett så starkt motstånd i denna fråga, vilket inte var fallet vid tidigare intrång i nationalparken, som alla var av mycket större format. Alla de motioner utskottet haft att behandla har som vi tidigare hört yrkat avslag på propositionen, och det är, tycker jag, att ta till större våld än vad som egentligen kan behövas.

Överenskommelsen innefattade en planering som var avsedd att följas av vattenfallsstyrelsen vid dess vattenkraftsexploatering och skulle också beaktas av de naturvårdande organen vid deras framtida behandling av vattenkraftsprojekten. Självfallet var det inte meningen att den prövning som bl.a. åvilar vattendomstolarna skulle åsidosättas. Sammanlagt omfattade överenskommelsen 70 olika projekt, sjöar, forsar och älvsträckor. Av dessa kom man överens om att friställa 28 för vattenkraftsutbyggnad, medan lika många skulle undantas från sådan utbyggnad. Ställningstagandet till återstående 14 projekt skulle uppskjutas till senare närmare angivna tidpunkter. Denna överenskommelse apostroferades med tillfredsställelse av både departementschef och riksdag, när frågan om vissa intrång i bl.a. Stora Sjöfallets nationalpark var på tal i riksdagen 1962. Det är inte min mening, herr talman, att nu diskutera denna överenskommelse i och för sig. Självfallet kan omständigheter uppstå som gör att detaljer i sådana här uppgörelser behöver ändras eller modifieras. Vad utskottsmajoriteten konstaterat är bara att Ritsemprojektet ligger inom ramen för de 28 projekt som naturvårdare och vattenkraftsbyggare var överens om skulle kunna planeras in i den fortsatta vattenkraftsutbyggnaden. Några nya omständighe ter som i just detta fall skulle motivera ett avsteg från vad man tidigare sålunda tänkt sig har, såvitt utskottsmajoriteten kunnat finna, inte påvisats. Vattendomstolen har för sin del funnit företaget inte strida mot vattenlagen. Det är mot bakgrund av vad jag nu anfört svårt att förstå att reservanterna anser sig kunna hävda att Ritsemutbyggnaden kastats fram som ett fristående objekt utan tillräckligt beaktande av läget i stort på området. Det är väl tvärtom så, att man just utifrån en sådan helhetsbild, som den man åstadkom genom 1961 års överenskommelse och som redovisades för riksdagen året därpå, har lagt en god grund för ett objektivt och lidelsefritt ställningstagande till det nu framlagda förslaget. Jag vill understryka att vad vi har att ta ställning till är frågan om intrånget i nationalparken och inte till Ritsemprojektet som sådant. Att motiv finns för utbyggnaden är obestridligt. Är då dessa motiv tillräckliga för att motivera intrånget i Stora Sjöfallets nationalpark? Enligt min mening är de det. Intrånget är, som en blick på den till propositionen fogade kartan visar, av mycket begränsad räckvidd i förhållande till nationalparkens totala yta. Självklart är det, som utskottet anfört, dock omöjligt att undvika att olägenheter av olika slag uppstår vid sådana vattenregleringar och utbyggnadsföretag som det nu är fråga om. Utskottet har också understrukit det angelägna i att alla ansträngningar görs för att så långt möjligt försöka begränsa tyvärr ofrånkomliga skador på växtoch djurliv och landskapsbild inom det berörda området. Även samernas intressen måste självfallet på bästa sätt beaktas. Som utskottet anfört har dessa synpunkter också framhållits i propositionen, och bl.a. har naturvårdsverket getts ett betydande ansvar i sammanhanget. Vad gäller samerna så kommer de grustäktsavgifter som tas ut på grund av massuttagen att få användas för ändamål inom nationalparken som sär skilt gagnar renskötseln eller rennäringen. Med hänsyn till vad jag nu sagt kan jag inte finna att tillräckliga skäl föreligger att motsätta sig det begränsade intrång i nationalparken som det nu är fråga om. Av de skäl som redovisats i utskottets utlåtande bör, om så skulle visa sig möjligt och lämpligt, intrånget även kunna innefatta den vägbyggnad som omnämns i några av motionerna. Hänsyn bör tas till de fördelar en väg kan betyda för dem som har sin verksamhet förlagd till området under kraftverksbygget och även för, som jag hoppas, allmänheten och samebefolkningen. Herr talman! Det råder ingen tvekan om att vi behöver elkraft här i landet. Vi behöver öka våra tillgångar på vattenkraft, även om värmekraften kommer att svara för en allt större andel av vår framtida energiförsörjning. Jag förstår därför inte reservanterna, som är så negativa till denna utbyggnad. Jag tror att de mera spekulerar politiskt i denna fråga än tar hänsyn till landets behov av elkraft. Ni reservanter säger nej här, och om ni inte själva gör det så säger edra representanter ute på fältet nej till uppförande av värmekraftverk, oljeraffinaderier och vattenkraftstationer. Samtidigt som ni säger nej till dessa projekt, således säger nej till att skaffa den vattenkraft och värmekraft som behövs, kritiserar ni regeringen för att den inte i tid ser till att vi har tillräckligt med vattenoch värmekraft så att industrin kan försörja sig och även bygga ut sin verksamhet. Om Ritsemprojektet kommer till stånd ökar vi tillgången på elkraft med vad som motsvarar tre medelstora städers årsbehov. Det är enligt mitt förmenande inte fy skam att få ett sådant tillskott. Det är självklart att varje utbyggnad av ett kraftverk mer eller mindre gör intrång i naturen. Reservanterna tar upp rennäringen som en stor fråga i detta sammanhang. Givetvis är ett intrång besvärligt, men var vi än lägger ett vattenkraftverk eller värmekraftverk kan det vålla besvär. Enligt vattendomstolens bedömning blir det inte ett så stort intrång här som reservanterna vill göra gällande. Det uppstår t.ex. endast mindre skada på kalvningslanden. Vår-, sommaroch höstbetena berörs också i mindre grad. Det är i första hand vinterbetena som bestämmer renstammens storlek. Jag tror inte att man skall se så negativt på denna fråga som reservanterna gör, ty det finns och kommer att finnas positiva ting förknippade med en utbyggnad.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

Herr talman! Jag tycker, herr jordbruksminister, att vi skall ta den tid som behövs för detta ärende oavsett om klockan överskridit 17. I en så här angelägen fråga bör vi få tala ut och höra motiveringarna för regeringsförslaget utöver de knapphändiga som presenterats i propositionen och jordbruksutskottets utlåtande även om herr Mossberger fann dem vara tillräckliga. De skälen var endast de tre som tidigare diskuterats och som vi opponenter anser vara otillräckliga för ett sådant intrång som det här är fråga om. Men den argumentering jag framförde i huvudanförandet gentemot utskottets utlåtande bemötte icke herr Mossberger. Det hade egentligen varit mer intressant att höra än en upprepning av vad som står i utskottsutlåtandet. Det har ju kammarens ledamöter redan läst. Jag hoppas därför att herr Mossberger kommer igen och försöker bemöta just de invändningar som har gjorts mot utskottets utlåtande. Annars är debatten tämligen omöjlig att föra. Låt mig till herr Mossberger ändå säga att jag har för min del inte gått emot annan form av el-kraftproduktion. Vattenkraften i de norrländska älvarna kan, som jag uttrycker det, endast ge marginella tillskott. Det är därför helt enkelt nödvändigt att gå den andra vägen, alltså att satsa på atomkraftverk och värmekraftverk. Jag tror självfallet inte, herr jordbruksminister, att atomkraftverk eller oljeeldade värmekraftverk ur miljövårdssynpunkt är oskyldiga. Självfallet är de inte det. Tvärtom, det finns en mängd problem att klara ut. Men i det läge vi nu befinner oss är vi tvingade att gå den vägen och försöka övervinna de problem som där finns. Jag skall så ta upp några av de synpunkter som jordbruksministern förde fram. Statsrådet ansåg att det är felaktigt att rikta kritik mot Vattenfall från opponenternas sida. Vi har inte kritiserat Vattenfall för att de försöker utföra sitt huvuduppdrag att producera elkraft. Det jag vände mig mot i Vattenfalls skrift var närmast de försök som gjorts att bestrida sambandet mellan Ritsem och Kaitum. Samma linje har jordbruksministern följt i sin argumentering. Men jag kunde i hans anförande inte upptäcka att han hade någon invändning mot den punkt som jag pekade på, nämligen den att Satisjaure inte får det utnyttjande som vattenmagasin som sjön kan få om överföring av vattnet från Kaitum kommer till stånd. Det är ett obestridligt faktum som jordbruksminis tern inte bemött. Så länge detta kvarstår kan man inte komma ifrån att ett troligt nästa steg är att försöka komma åt vattnet från Kaitum. Därför säger vi nej både till Ritsem och ännu mer bestämt till Kaitum. Vad en mig närstående tidning eventuellt har sagt i denna fråga tror jag inte att jag behöver bemöta i den här debatten. Vad jordbruksministern bör ta upp till debatt med mig är väl vad folkpartiet anfört i sin partimotion och vad jag yttrat. Så till samefrågan! Det var angenämt att höra jordbruksministern säga att det som främst gjorde honom betänksam i denna fråga var hänsynen till samerna. Det tråkiga var emellertid att han inte lyssnat mer till samerna utan tydligen anlitat en egen expert — statsrådet redovisade dock inte vem denna expert var. Jag vet inte om det möjligen var statsagronomen Stéen. Statsrådet får väl senare redovisa vilket dokument han har åberopat. Statsrådets sagesman hade i varje fall funnit att ingripandet mot samerna inte var så farligt. De mycket allvarliga invändningar som Sörkaitums sameby hade gjort var inte helt invändningsfria påstod jordbruksministern. Jag tycker ändå, herr talman, att jag till kammarens protokoll vill läsa in vad Sörkaitums sameby har sagt sammanfattningsvis i denna fråga. ”Sörkaitums sameby konstaterar sammanfattningsvis att ansökta utbyggnadsföretag medför sådana verkningar att alla förutsättningar för en lönsam, framtida rendrift inom byn brister. I ansökan har ej föreslagits vare sig åtgärder eller ersättningar ägnade att ens tillnärmelsevis kompensera lappbyn för uppkommande skador, intrång och förluster.

Skada och intrång i avsevärd omfattning drabbar även angränsande samebyar.

Jag vet mycket väl att ett utskott kan inhämta åtskillig information och naturligtvis har vi opponenter tvingats att skaffa information i detta ärende från olika håll, p.g.a. propositionens påvra utformning.

Herr talman! Statsrådet Bengtsson nämnde här att ledamöterna i jordbruksutskottet hade möjlighet att få tillgång till erforderligt material för att kunna bedöma denna fråga i hela dess vidd. Får jag påminna statsrådet om att propositionen faktiskt lades fem minuter i 12 för att den skulle kunna behandlas av 1970 års riksdag, alltså den riksdag som nu är samlad. Det innebar att den tid som stod till jordbruksutskottets förfogande — detta måste man kunna läsa ut ur utlåtandet, fastän man inte tillhör utskottet — var ytterst knapp och att ärendet därför icke fick den vida belysning som är önskvärd i denna fråga. I reservationen framhåller oppositionen att den vill ha fram ett rikare och mera omfattande material för att kunna bedöma dessa frågor. Mot bakgrunden av de många problem som följer med detta ärende finner reservanterna det oriktigt att nu ta ställning till Kungl. Maj:ts föreliggande förslag utan tillgång till en samlad plan för den fortsatta vattenkraftsutbyggnaden. Med den motiveringen yrkar reservanterna avslag på propositionen. Herr statsråd! Har det funnits en vilja att verkligen få frågan prövad i hela dess vidd? Har man den viljan skall man följa reservationen, ty då skapar man möjligheter till den allsidiga belysning av ärendet som är erforderlig med hänsyn till den vikt och betydelse ärendet har. Sedan vill jag säga några ord om Sörkaitums tillgång till renbeten. Här står nu uppgift mot uppgift. Sörkaitums by säger i sin framställning till Kungl. Maj:t, ankommen till departementet den 19 januari 1970, att det är kalvningslanden och vårbeteslanden som är flaskhalsen för samebyn och att det är på den punkten som problemen för byn uppstår. Jag skall be att få citera något ur denna framställning. Jag ber om överseende, herr talman, för att klockan går, men denna fråga är av sådan storleksordning och vikt — inte minst för berörda samer — att vi bör använda den tid i kammaren som erfordras för detta ärende. Från den utgångspunkten skall jag alltså be att få citera ur den skrivelse jag nyss nämnde: ”Sammantagna är störningarna och olägenheterna av sådan art att man i första hand under byggnadstiden får räkna med att Autabäckenet med omgivningar över huvud taget ej kan begagnas för renskötseländamål. Något så när likvärdigt bete eller likvärdiga kalvningsland finns inte på annat håll.” Man säger vidare: ”En försämrad kalvningsprocent innebär ej endast minskad ränta utan även minskning av renkapitalet. Vi frågar oss hur renskötseln någonsin kan kompenseras för sådan förlust ens med pengar.” Slutligen anför man: ”Kalvningslanden med omgivande trivsel. och betesland, som överdämts genom företaget, måste definitivt anses oersättliga.” Det är från dessa utgångspunkter som samebyn, i sin framställning till Kungl. Maj:t, på det bestämdaste motsätter sig både Vattenfalls och kommunens ansökan om tillstånd till intrång i nationalparken med hänsyn till de konsekvenser ett sådant intrång skulle få. Nu vill jag ställa en fråga till stasrådet och till herr Mossberger, som var mycket säker på sin sak. De hävdade att detta inte är något att tala om, eftersom det bara rör sig om två kvadratkilometer av 1300. Jag frågar: Är det inte ändå på det sättet att samebyn, med sin ordningsman i spetsen, måste ha bättre möjlighet att bedöma detta än både herr Mossberger och — det vågar jag hävda — herr statsrådet? Nu anför statsrådet att detta kan ordnas på annan plats, men att det kostar pengar och att samhället får bära det. Frågan är dock om det finns några marker. Byn har bestritt det i sin framställning. Men även om sådana marker finns måste man fråga sig vilka olägenheter som kommer att uppstå när det gäller de vandringsleder man måste ha för att komma till dessa marker. Hur ordnar man kontakten mellan dessa marker, dvs. mellan vinterbeteslanden och de kalvningsplatser man behöver? Frågan om det låga antalet renar i Kaitumbyarna har också berörts. Alltsedan år 1965 har man haft svåra betesår — en del ytterst besvärliga. Det har medfört att renantalet har gått ned mycket kraftigt i alla tre Kaitumbyarna, framför allt i Sörkaitumbyn. Detta beror också på att det tidigare har gjorts regleringar av Suorva. I detta sammanhang vill jag säga till herr Mossberger att vi inte var eniga på den punkten när vi diskuterade Suorvaregleringen här i kammaren den 14 december 1966. Då gjordes erinringar. Jag vill påminna om att vi då diskuterade både Sörkai tums situation och Siirkas problem i det sammanhanget — det senare är den by som ligger söder om Suorvaområdet. Jag skall inte förlänga debatten alltför mycket, men jag vill till sist bemöta vad statsrådet anför om att även värmekraftverk och atomkraftverk gör ingrepp på miljön. Ja, det finns säkerligen många som vill tala med statsrådet om miljöproblemen på den punkten. Men, herr statsråd, det finns många, många fler som i dag vill tala med statsrådet och göra erinringar mot den här föreslagna höjningen av Autajaure med 32 meter och torrläggningen av Teusabäckenet, som är ett av de vackraste högfjällsområden vi har här i landet. Konsekvenserna av dessa ingrepp kan vi lätt konstatera, och jag tror att vi måste ta hänsyn till dem i detta sammanhang. Låt mig påminna om att det vi i dag diskuterar faktiskt är ingrepp i områden som kan räknas till Europas sista orörda vildmark. Vi har här ett ansvar gentemot framtiden att värna miljö och natur. Låt oss få en samlad bild av hur man ser på kraftverksutbyggnaden — vattenkraft m.m. — innan vi tar ställning i frågan. Mot den av mig angivna bakgrunden finns det anledning att följa reservationen.

Herr talman! Det har varit en intressant debatt, och bara ett par yttranden ger mig anledning till litet mera utläggning. Utskottsmajoritetens talesman sade att det gällde en mycket liten del av nationalparken. Man kan naturligtvis säga att fjället är ograverat och att det bara är vattnet man tar. Gällde det bara att hålla en viss areal, gick det väl att lägga till på något annat ställe. Men tanken bakom nationalparkerna är naturligtvis inte bara att de skall innehålla en viss areal. Det fanns väl också ett kvalitetsmoment när man en gång instiftade dem. Frågan vad det nu framlagda förslaget betyder för kraftförsörjningen har berörts från flera håll. Jordbruksministern har bl.a. sagt att utbyggnaden motsvarar kraftbehovet för tre medelstora städer. Men en sådan uppgift är alldeles meningslös om man inte sätter in den i ett tidsperspektiv. Kraft för tre medelstora städer i dag är med den elkonsumtionsutveckling vi har — ungefär en fördubbling på tio år — kraft för en och en halv medelstor stad om tio år, för 0,75 städer om 20 år och kraft för en tredjedels stad om 30 år. Jag vet inte vilken brukningstid man tänkt sig för detta projekt, men låt mig konstatera att Porjus är 60 år gammalt och att ingen har tänkt sig att lägga ned det kraftverket — snarare tänker man bygga om och förbättra det. I detta perspektiv blir projektet naturligtvis mycket mera marginellt än om man anger produktionen i dagsläget. Det talas här nästan som om denna kraft vore någonting som man inte kunde få på annat sätt. Blir det en elbrist därför att kalkylen slagit fel, måste man göra snabba insatser av den typ vi haft på tilläggsstat nyligen. Vattenkraft kan aldrig användas för att lägga till när en kalkyl inte har stämt. Det tar lång tid att bygga ut vattenkraft. Den framtida kraftkonsumtionen, som vi nu planerar för, måste under alla omständigheter dimensioneras efter de kalkyler man finner rimliga, och det blir fråga om ett val mellan olika kraftutbyggnadsformer. Vid en jämförelse bör man inte säga att vattenkraften ger så och så många kilowattimmar, utan möjligen att så och så mycket billigare eller dyrare blir det nödvändiga antalet kilowattimmar med den ena utbyggnadsmöjligheten jämförd med någon annan. Vi skall därvid veta att siffrorna för vattenkraften har försämrats av två skäl. Det första är att ränteläget allmänt är högre nu än tidigare. Det gäller ju kapitalintensiva projekt — däremot får man vattnet gratis till skillnad mot oljan. Det andra skälet är att man har utnyttjat de vattenfall som är lönsammast och lättast att exploatera. Det gäller nu projekt som i och för sig är mycket svåra att bedöma. Ingen kan hävda att den aktuella utbyggnaden skulle innebära en bättre användning av resurser än de kraftalternativ som står till buds. Jordbruksministern har alldeles rätt i att även oljekraft och kärnkraft har svåra miljöpåverkningar. Vattenkraften svarar i dag för ungefär 80 procent av kraftbehovet. Om den byggs ut tio procent ytterligare, innebär detta att den totala vattenkraften om 20 år bara svarar för mindre än 25 procent av kraftbehovet. Då är frågan om Ritsem eller icke Ritsem ytterligt marginell, för man måste under alla förhållanden till dominerande del använda olja och kärnkraft. Vad som skall göras i miljöskyddshänseende när man använder dessa två kraftformer påverkas knappast mätbart av Ritsem. Detta innebär inte på något sätt ett förnekande av vad jordbruksministern sade. Självfallet måste vi göra mycket mer än vad vi gjort för att i tid bedöma miljöproblemen kring kärnkraftoch oljekraftverk. Men man kan tala om en principiell skillnad. I fjällen betyder ingrepp i fråga om miljön att man offrar något som svårligen kan återställas. Har vi sedan kvar någon likartad natur? Jordbruksministern sade att man skall spara Torne älv och ett par andra älvar. Men observera att det här gäller en älv långt uppe i fjällen och av helt annan karaktär än Torne älv. Jordbruksministern säger också att Lule älv redan är till stor del exploaterad. Detta är i och för sig sant, men låt mig bara rent bondförståndsmässigt framhålla att en älv är förstörd nedanför en utbyggnad, och den är väl inte utbyggd före översta kraftverket och regleringen. Eftersom Ritsem ligger längst upp är det beläget i den del av Stora Luleälv som inte är exploaterad. Det vore helt annorlunda om man skul: le bygga ännu ett kraftverk nere i Boden. Men uppe i Ritsem är det en ograverad älv. Ovanför Suorva finns ju ingen utbyggnad. Herr talman! Jag är inte alls expert på kalvbeten. Men jag föreställer mig att saken med kalvningslanden ordnas genom att man sätter upp en skylt för renarna: ”Obs! Kalvningsområdet flyttat. Jordbruksdepartementet.”

Herr talman! När man vill understryka en sak, när man vill dra en parallell för att belysa situationen använder man olika metoder. Vill man visa att Ritsem tillför landet en stor kvantitet elkraft, säger man som herr statsrådet: Ritsem tillför så mycket som tre å fyra medelstora städer förbrukar med nuvarande konsumtion. Vill man belysa det negativt, gör man som jag gjorde — det erkänner jag gärna. Man säger att det som Kaitum tillför är inte mer än en femtondel av vad Ringhalsverket kom. mer att producera. Det är klart att vi har använt precis samma knep, och bakom dessa knep skall man söka komma fram till det betydelsefulla sammanhanget. Ett faktum är att enligt de beräkningar som gjorts ger Ritsem 0,7 procent av ökningen av kraftbehovet under 1970 talet. Tar man med Kaitumprojektet blir det en täckning av 1,3 procent. Då måste statsrådet ut och jaga en hel mängd andra älvar för att i någon mån tillfredsställa behovet, men det finns inte så mycket mera som kan exploateras. Lösningen ligger alltså på ett annat plan. Det är på grundval av den bedömningen som reservanterna har tagit ställning. Hade man med utbyggnaden kunnat åstadkomma ett väsentligt tillskott, hade vi kunnat se det på ett annat sätt. Då hade vi kanske intagit en annan ståndpunkt. Men det är ett litet fragment som tillförs, och mot den bak grunden anser vi självklart att vi bör bevara varje kvadratkilometer som återstår av orörd natur. Ingen av dem som tidigare varit uppe i replik har behandlat vägbyggnadsfrågan. Där har utskottet gått längre än departementschefen när det gäller intrång. Jag sade i mitt anförande att vägen är kanske ett allvarligare ingrepp i detta känsliga naturområde än vad själva kraftverket och dämningarna innebär. Vägen kommer nämligen ofelbart att innebära slitage på en ytterligt känslig miljö, samtidigt som djurlivet naturligtvis kommer att störas, och det kommer att bli ännu sämre för renarna. Jag kan också instämma i det yttrande som fälldes att samerna redan har varit utsatta för ingrepp där uppe som har påverkat deras möjligheter att hålla en stor och livskraftig renstam. Deras konstaterande att de inte kan fortsätta med rennäringen och livnära sig av den om detta projekt skall genomföras är kanske litet överdrivet, men självklart ligger det något i det. Jag har försökt balansera mitt sista anförande här och försökt att se det hela ur objektiv synpunkt. Jag kan dock inte komma ifrån att vi bör avstå från detta ingrepp, eftersom det rör sig om ett så litet tillskott till vårt kraftbehov.
Herr talman! Till herr Lindblad vill jag säga att renarna är mycket slugare än han tror. Om de märker att det är ett par meter vatten på de områden där de tidigare kalvade, så går de inte dit och kalvar. Så dumma är de inte, utan de följer samerna till nya områden. Jag trodde att jag med hjälp av den karta som jag bifogat propositionen skulle göra klart för alla att detta är en fråga som vi kan tala rätt lugnt om. Det är inga fantastiska ingrepp vi gör i detta område. Det är ett mycket litet område vi tar. En del talare är något oförsiktiga när de säger att vi måste bevara detta om råde för att folk skall kunna åka och titta på det. De som propagerar för detta får passa sig mycket noga för att inte bli osams med dem som slår vakt om dessa områden. Man vill inte ha turismen dit upp, ty då förstörs djuroch växtlivet. Kom därför inte och säg att vi skall bevara detta område för att svenska folket och hela Europa skall åka dit, ty det är just det man inte vill. Jag har beträffande samernas kalvningsland blivit övertygad om att det finns möjligheter att skaffa nya sådana. Jag vågar påstå inför denna kammare att när vi färdigställt detta område och med hjälp av lantbruksstyrelsens experter anvisat nya markområden, kan man ha ett större renantal i Sörkaitum än vad man har i dag. Jag vill gärna ha detta antecknat till protokollet. Samerna kan naturligtvis av andra skäl inte vilja vara renskötare. Herr Carlsson envisas med att man vill ha en samlad plan för vår kraftutbyggnad innan han tar ståndpunkt till Ritsem. Jag försökte tala om att vi gjort en sådan samlad plan, och den har lett oss fram till att avstå från att bygga kraftverk i de ännu orörda älvarna och att i stället använda detta område, vilket man var överens om 1962. Den planen har alltså legat till grund för hela detta arbete. Man säger vidare att hela detta projekt endast kommer att ge ett marginellt tillskott jämfört med hela vårt kraftbehov och att det därför inte är mycket att komma med. Får jag då fråga beträffande de privata bolagens regleringar runt om i Ljusnan och Ljungan och i andra älvar, som sedda mot hela vårt kraftbehov var för sig är ganska betydelselösa och som inte ger en tiondel av Ritsem: Skall vi säga till bolagen att de skall lägga ned alltihop ty deras kraftproduktion spelar ingen roll jämfört med det stora behovet? Vad är det för slags politik man vill föra på detta område? Bara för att staten här äger fallhöjden och kan åstadkomma detta krafttillskott skall man inte ge nomföra projektet, men man skall tilllåta de privata företagen att genomföra sina. Får jag till sist bara säga några ord om sambandet med Kaitum — jag hänvisar då till den karta som jag bifogat propositionen för att underlätta studierna för kammarens ledamöter. Det är inte så att om man inte bygger Kaitum men bara Ritsem så skulle kraftverket i Vietas få mindre effekt. Vad som händer — och nu ber jag den intresserade att följa med på kartan är att man stänger vattnet i Teusadalen ned till Satisjaure. Men det kommer vatten till Satisjaure från andra håll. Det viktigaste är att vattnet går ned till Akkajaure. Det vattnet skall gå tillbaka i en tunnel till Vietas. Det framgår med all önskvärd tydlighet av min karta men också av det material som Vattenfall har delat ut. Mot bakgrunden härav är Ritsem ett helt fristående projekt som varken påverkas negativt eller positivt av Kaitum. Kaitum kan göras eller inte göras alldeles oberoende av Ritsem. Det råder alltså inget samband mellan dessa projekt. Om riksdagen bifaller detta förslag i dag, har riksdagen full frihet att säga nej till Kaitum utan att ett sådant beslut skulle påverka lönsamheten för Ritsemprojektet.

Herr talman! Jag tror inte att renarna är så kloka att de kan läsa en skylt som jordbruksdepartementet har satt upp. Jag tror heller inte att de är så dumma att de släpper sina kalvar där det är ett par tre meter djupt vatten. Under 40 års sommarvistelse i dessa renbetesmarker har jag i varje fall fått litet hum om vad renarna är för slags fyrfota djur. Jag har fått den uppfattningen att renarna söker upp det bästa område som finns för den besvärliga kalvningen. De kommer självklart att under lång tid framöver söka sig till de gamla kända områdena. Då hjälper det inte med några skyltar. Om det fram lagda förslaget går igenom innebär det att samerna måste lägga ned ett mycket stort arbete på att driva renarna till de nya kalvningsområden som jordbruksdepartementets expert skulle iordningställa. Jag är inte så där absolut säker på att renarna kommer att kalva på dessa nya områden. Så mycket vet jag om renarna att de är fantastiskt skygga djur. Alla intrång på de områden där de vistas verkar störande på dem. Jag kan berätta att jag sedan 40 år tillbaka har fiskevatten i dessa områden. Vi var en gång uppe vid en sjö som heter Breida, i vilken vi hade rätt att fiska. Vi slog också upp ett tält i närheten av sjön. Så kom det samer med 300—400 renar som skulle drivas ut på en udde för skiljning. Men samerna lyckades inte få ut renarna på udden. Samerna kom då bort till oss och sade åt oss att ta ned det gröna och gulrandiga tältet, ty så länge vi hade det uppslaget kunde de inte få ut renarna på udden, sade de. Allt nytt som renarna träffar på skyggar de för — de följer sina instinkter. Varken skyltar eller jordbruksdepartementets experter tror jag kan ändra på den saken.
Herr talman! Det var en mycket intressant och målande beskrivning av campingens vedermödor. Nu är det ändå så att det inte är första gången i historien det sker en reglering i områden där det finns samer med renar. Får jag fästa kammarens uppmärksamhet på att år 1966 avlämnades en statlig offentlig utredning som redovisade den effekt som regleringarna har haft på renskötseln. Den undersökningen visade att renarna är mycket anpassningsbara. Det är möjligt att de är rädda för skrälliga tält, men i övrigt anpassar de sig ofantligt mycket bättre än vad man tror.

Herr talman! Eftersom jag i den föreliggande frågan inte kan stödja den reservation, bakom vilken bl.a. representanter för mitt parti står, vill jag gärna avge en kort röstförklaring. Herr Lindblad talade om bondförstånd. Mitt bondförstånd säger mig att regeringsförslaget är det riktiga. Jag avser att rösta för utskottsmajoritetens förslag.